Fru talman! Luciano Astudillo har frågat mig vilka åtgärder jag avser att initiera för att placera nästa polishögskola i Malmö. Regeringens främsta mål är att få människor i arbete och bryta utanförskapet med hjälp av en politik som frigör individens inneboende kraft. Denna politik kommer att göra mycket för att lösa de problem med arbetslöshet och misslyckad integration som Malmö lidit av under lång tid, men även ett närvarande rättsväsende är viktigt. Den nya regeringen har sjösatt den mest ambitiösa satsningen någonsin på rättsväsendet. Vi har bland annat annonserat en kraftig ökning av antalet poliser med målet att det ska finnas 20 000 poliser senast 2010. Denna ambitionsökning kommer att ge tydliga resultat i form av ökad polisiär närvaro och synlighet. Polisens förmåga handlar dock inte bara om ekonomiska och personella resurser. En lika viktig förutsättning för att polisen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt är att enskilda poliser har hög kompetens och en god förmåga att bemöta människor. Det är mot denna bakgrund som regeringen har tillsatt en ny utredning om den framtida polisutbildningen. Direktiven till denna utredning har ett tydligt fokus på kompetensfrågor och utbildningens innehåll. Genom de nya och vidare direktiven har regeringen skapat förutsättningar för utredaren att lämna ett mer heltäckande förslag till hur polisutbildningen bör reformeras. Jag vet att flera kommuner, inklusive Malmö, är intresserade av att etablera polisutbildning. Nu är det angeläget att utredningen kommer i gång, och jag kommer givetvis att noga ta del av de överväganden och förslag som utredaren presenterar.
Fru talman! Jag är fruktansvärt besviken både på det svar jag har fått i dag och på justitieministerns agerande i frågan om polisutbildningen i stort. Om mindre än två veckor skulle vi ha haft en färdig utredning som hade kunnat ge oss svar på många av de frågor som finns omkring den framtida utbyggnaden av polisutbildningen och polisväsendet. Den skulle ha gett oss svar på frågor om utbildningens innehåll, polisutbildningens koppling till högskola och forskning samt hur vi får en bredare rekrytering av poliser. Den skulle också ha gett oss vägledning om var nästa polisutbildning skulle kunna förläggas. Detta har en moderat justitieminister sinkat genom att lägga ned utredningen som Agneta Stark ledde och som skulle ha varit färdig den 30 januari i år. Varför går inte att förstå. När jag jämför direktiven till den nya utredningen med dem till den gamla utredningen kan jag konstatera att den nya utredningen saknar viktiga uppdrag som den gamla hade. Det enda nya som kan hittas är att utredaren ska redovisa för och nackdelar med en förkortad grundutbildning. Jag vet att Beatrice Ask inte vill kännas vid detta, och jag tänker inte förlänga debatten med det. Men det som är bekymmersamt är att hon skjuter beslutet om en ny polishögskola framför sig. Den nya utredningen ska slutredovisas först i mars 2008. I stället för att svara på mina frågor försöker justitieminister Beatrice Ask starta en integrationspolitisk och arbetsmarknadspolitisk debatt med mig. Det förstår jag inte heller. Inte något av de två områdena är Beatrice Asks ansvarsområden. Det är inte heller vad frågan berör. Jag hoppas att hon kan hålla sig till ämnet. Därför lämnar jag också det därhän. Fru talman! Jag vill summera justitieministerns svar och agerande genom att ta upp vad den moderata migrationsministern och tidigare riksdagsledamoten Tobias Billström sade i en debatt om att förlägga en ny polishögskola till Malmö. Han sade att han tycker att departementets prioriteringar av frågan lämnar rätt mycket övrigt att önska. Beatrice Ask borde ha talat med sin statsrådskollega Billström. Han var mycket tydlig om fördelarna med att förlägga en polisutbildning till Malmö. Han fortsatte med att säga att det är hans och Moderaternas bestämda uppfattning att legitimiteten och trovärdigheten för landets poliskår framspringer ur igenkännandet. En polishögskola i Rosengård kan vara ett verksamt bidrag till att stärka detta. Det var detta min interpellation handlade om. I slutet av november lämnade Malmö högskola och Malmö stad in ett underlag till Justitiedepartementet om att etablera en polisutbildning i Malmö. Vi var inte ensamma, precis som Beatrice Ask säger. Flera andra kommuner och högskolor uppvaktade Justitiedepartementet för att marknadsföra sina olika alternativ. Det är allvarligt att justitieministern nu har sinkat detta genom att lägga ned en utredning och starta en ny. Det enda man gör är att putta beslutet om en ny polisutbildning och flera utbildade poliser framför sig. Vi behöver flera poliser, precis som Beatrice Ask säger, men vi behöver också en poliskår som bättre speglar vår befolkning. Tyvärr är det mycket lite av detta i det svar jag har fått av Beatrice Ask i dag.

Fru talman! Det är viktigt att man i den här interpellationsdebatten inte nödvändigtvis söker konflikt, inte försöker hitta en spänning som kanske inte finns mellan regeringen och Skåne. Det är viktigt att påtala, vilket Luciano Astudillo gör i sin interpellation, behovet som man har identifierat i Sydsverige av en polishögskola till Skåne. Det är värdefullt av många skäl. Luciano Astudillo har själv framfört några genom att ta upp vad Tobias Billström, nuvarande statsråd och tidigare riksdagsledamot från Malmö, har sagt. Det finns mycket i det som är klokt. Min erfarenhet, fru talman, av att arbeta lokalt och regionalt är lite grann kontrasten mellan den nationella nivån och den lokala och regionala nivån när det gäller hur man arbetar politiskt. Min erfarenhet är att man lokalt och regionalt försöker göra mycket tillsammans över block och partigränser, vilket man ibland saknar i den nationella debatten. Det kan på sitt sätt vara naturligt eftersom det finns en större ideologisk och idémässig laddning i frågorna. När det gäller frågan om en polishögskola till Skåne är överensstämmelsen mellan de politiska partierna och de politiska blocken rätt monumental. Det var också anledningen till att jag anmälde mig till den här debatten för att ändå supportera Luciano Astudillo och säga att det här är ett önskemål som finns från många håll. Det är många i Skåne som tycker att det är nödvändigt med en polishögskola i regionen. Vi har i Skåne erfarenheter av att samverka kring andra projekt. Vi har till exempel det regionala självstyret som vi vill förstärka och fördjupa i Skåne. Vi har kampen för förbättrad infrastruktur, exempelvis E 22, och vi har European Spallation Source, ESS, en ny anläggning till Lund. Min erfarenhet från lokal och regional politik, i kontrast till den nationella, är att man där försöker samverka och jobba för gemensamma saker. Då vill jag bara poängtera för justitieministern att ett önskemål som har framförts från många håll, brett över parti och blockgränser, är att vi ska få en polishögskola till Skåne. Justitieministern noterar detta i sitt svar, när hon säger att "jag vet att flera kommuner är intresserade av att etablera polisutbildning". Så är det. Det är naturligtvis ministerns svåra uppdrag. Däremot kan man som företrädare för Skåne inte annat än understryka den angelägenhet och det önskemål som finns. Vi tror att det vore bra, bland annat därför att det finns ett mångfaldsperspektiv i Skåne som det vore viktigt att lyfta fram i en polisutbildning om den förlades till Skåne. Jag tror också att det är viktigt att vi vet att det finns många olika sorters Sverige. Skåne, och inte minst Malmö, är en sorts Sverige som jag tror att det skulle vara nödvändigt att fånga upp genom en polishögskola i den södra delen av landet.
Fru talman! Interpellanten sade att vi om mindre än två veckor skulle ha haft ett svar om innehåll, rekrytering och organisation när det gäller en ny polisutbildning. Det är tyvärr inte sant. Problemet var att Agneta Starks utredning hade fått ett väldigt snävt uppdrag. Enligt min regerings uppfattning är den framtida polisutbildningen alldeles för viktig för att bara behandlas som en formfråga. Det finns goda skäl att analysera vad som är bra och vad som är dåligt i dagens polisutbildning. Det finns skäl att fundera över vilka kompetenser man behöver som polis i ett längre framtidsperspektiv. Det finns skäl att noggrant analysera rekryteringsproblematiken, inte minst för att kunna få fler med förortskompetens i polisens arbete. Det finns en rad frågor som den utredningen inte hade att besvara. Jag har gått igenom den och även fått svar på hur det ser ut. Ambitionen från min sida har därför varit att ta fram ett mer heltäckande underlag, där det underlag som finns i den något snävare utredningen är en del av det arbete som länspolismästaren i Skåne nu kommer att hantera. Där ska man också titta på vilka behov som finns utifrån den verklighet som poliser arbetar i. Ett stort bekymmer som vi har är att vi i dag har en väldigt enhetlig polisutbildning men en väldigt mångfasetterad verksamhet. Jag tycker att det finns skäl, om man ser 10-15 år fram i tiden, att fundera över om det finns anledning att ge större avtryck i polisutbildningen av de verkliga personalkompetensbehoven än vad det är i dag. Det här är skälen till att vi har gett ett bredare uppdrag till utredaren, för att ha ett riktigt underlag när vi lägger förslag till en ny polisutbildning. Vi har därmed - det är riktigt - skjutit organisationsfrågorna framför oss. Det beror inte på att vi inte vill ha fler poliser nu. Jag tycker att interpellanten ska vara klar över det. Ingen regering har gjort en så omfattande satsning på rättsväsendet som den här regeringen gör. Vår satsning och vår ambition när det gäller att öka antalet poliser, och synliga poliser, är inget som Socialdemokraterna ens kommer i närheten av. Tvärtom vill Socialdemokraterna här i riksdagen dra ned antalet poliser de kommande åren, vilket skulle få allvarliga konsekvenser om det genomfördes, inte minst i den region som interpellanten företräder. Vi satsar alltså på fler poliser och använder då den polisutbildning vi har i dag. Men vi menar att man för den framtida utbildningen behöver ha ett gediget underlag så att vi får en utbildning av mycket hög kvalitet. I det fallet kan jag också säga att de olika högskolor som är intresserade av att ha polisutbildning i några fall har gjort riktigt bra analyser på egen hand, långt utöver vad utredaren har arbetat med. Det är också ett intressant underlag att ha med i det här arbetet när vi nu ska se på hur framtiden ska se ut. Jag är väldigt glad över att det engagemanget finns. Men det har, som sagt var, inte varit den tidigare utredningens uppdrag, och det var bekymret. Det finns ingenting jag önskar mer än att vi hade sluppit skjuta frågan framför oss. Men tyvärr är det så att om man enbart kan få ett svar i formfrågan räcker inte det, om man seriöst vill se till att vi har personal med god kvalitet. Jag tror också att man måste utgå ifrån den verklighet som finns ute i polismyndigheterna. Det är det som vi nu vill att Anders Danielsson ska arbeta med.

Fru talman! Beatrice Ask! Alla undanflykter kring den nya utredningen duger inte. Jag har båda direktiven med mig här i dag, och jag tänkte framför allt lämna över den gamla utredningens direktiv. När man går igenom detta noggrant ser man att det är väldigt lite som skiljer. Den verklighetsbeskrivning som Beatrice Ask gör här i dag av skillnaden mellan de två utredningarna tangerar gränsen till osanning. Efter debatten kommer jag att lämna över de här två direktiven till Beatrice Ask, så att hon noga kan studera båda två. Sedan till Hans Wallmark: Jag vill först och främst tacka för det stöd jag får av moderata kolleger från Skåne i den här så viktiga frågan. Jag vill ändå påpeka att det inte är jag som står här och försöker göra en partipolitisk konflikt av en fråga som är oerhört viktig för Skåne. Det är Beatrice Ask som drar upp en arbetsmarknadspolitisk debatt och en integrationspolitisk debatt i sitt svar och här fortsätter en justitiepolitisk debatt. Det finns ingen i Sverige och inget parti, åtminstone inte det socialdemokratiska partiet, som inte vill se fler poliser - tvärtom. Vi ser att det är oerhört viktigt, och vi såg till att utbilda många fler poliser och att fler poliser kommer ut, bland annat under den förra mandatperioden. Den som står för den partipolitiska debatten och pajkastningen här är justitieministern. Sedan till sakfrågan. Sverige har förändrats, och således måste poliskåren också förändras. Det är väldigt viktigt att våra institutioner, inte minst polisen, speglar det samhälle vi har i dag, egentligen av ett enda skäl: demokratisk legitimitet. Jag kan bara gå till politiken och se hur viktigt det är när vi är ute och försöker företräda Sverige att vi speglar vår befolkning. Om vi inte gör det tappar vi i trovärdighet som politiska partier. Jag tror att det är det vi kan uppleva hos polisen också. Det är därför vi har drivit på den här frågan i Malmö, brett från höger till vänster, att få en polisutbildning ned till Malmö. Vi ser många fördelar med det. Malmö är en utmärkt plats för en ny polisutbildning. Vi har en högskola som har varit oerhört duktig på att bryta den sociala snedrekryteringen, bland annat genom att satsa speciellt på svenska språket, som varit ett problem vad gäller inträdet till polisutbildningen. Vi har en högskola med en tydlig yrkesprofil. Vi har bland annat sjuksköterskeutbildningen, socionomutbildningen och lärarutbildningen, utbildningar som är viktiga och tangerar ett viktigt uppdrag som polisen har. Vi har en högskola med flera lärare och forskare som skulle kunna bidra till en bra utbildning, såsom Marie Torstensson Levander, Anders Stening och Claes Mether - duktiga lärare och forskare. Malmö skulle också vara en bra stad att förlägga en ny polisutbildning till om man ser på befolkningsstrukturen. Där finns många unga. Det är en gammal arbetarstad och en stad präglad av mångfald. Det finns också andra skäl. Vi har en hög brottslighet - problem som alla storstäder brottas med. Vi är inkörsporten till narkotikan. Mycket narkotika kommer via Skåne upp till övriga Sverige. Vi är en gränsregion. Polisen behöver lära sig att jobba mer internationellt framöver, och då är Malmö och Skåne en gränsregion som skulle kunna utnyttjas för det i utbildningssyfte. Det finns ingen anledning att sinka processen och putta frågan framför sig såsom den moderata justitieministern gör.

Fru talman! Vi är tre personer som deltar i den här interpellationsdebatten, och det är oerhört glädjande att 100 % av oss vill ha fler poliser. Jag tycker att det är ett skifte i svensk debatt att även de som inte tidigare har sagt "20 000 poliser till 2010", som man har sagt från allianshåll, nu ansluter sig till detta. Det är oerhört glädjande. Jag får också konstatera att jag och Luciano Astudillo utgör två tredjedelar av dem som deltar i den här interpellationsdebatten som poängterar vikten av en polishögskola i Skåne. Även det tycker jag är glädjande. Jag förstår också den sista tredjedelens svårigheter att just här och nu i kammaren avslöja exakt var en ny polishögskola kan etableras. Däremot är det viktigt för oss att ändå understryka behovet och anledningarna till att en etablering i Skåne vore så bra. Jag har dessutom full förståelse för att man har gett det här ändrade direktivet, precis som Beatrice Ask sade, till länspolismästaren i Skåne, Anders Danielsson. Min erfarenhet av honom är att han är en oerhört god och seriös polischef. Och jag är fullständigt övertygad om att han med det nya direktivet, den nya utredning som han ska fortsätta med, kommer att skapa klarhet som kommer att vara bra när det gäller de blivande polisutbildningarna. Just därför tror jag att det är viktigt att man inte nödvändigtvis ska söka en konflikt mellan kammaren och Justitiedepartementet och mellan enskilda ledamöter. I den fas som vi nu är tycker jag att vi ska se fram emot utredningen och utredningens resultat. Samtidigt, i avvaktan på detta, ska vi, liksom Luciano Astudillo och jag, i en bred politisk enighet från Skåne påpeka varför vi tycker att det vore så oerhört värdefullt med en etablering av en polishögskola i Skåne. Jag tror att det vore bra. Luciano Astudillo har angett några av skälen. Ett annat är att Skåne är en oerhört snabbt växande region. Sedan ska vi också vara medvetna om att Skåne är mer än Malmö, men en etablering i Skåne innebär också att det finns möjligheter för fler poliser även i andra kommuner än Malmö.
Herr talman! Först har jag några kommentarer till det som sägs i debatten. Interpellanten säger att man, om man går igenom de gamla och nya direktiven, ser att skillnaderna inte är så stora. Och han säger då att han ska överlämna direktiven till mig. Jag tycker egentligen att det är rätt oförskämt. Jag har varit engagerad i den här debatten i rätt många år. Jag vet mycket väl vad direktiven innehåller. Jag vet också att Agneta Stark, på grund av direktivens utformning men också på grund av den förra justitieministern, med justitieministerns goda minne har varit helt fokuserad på frågan om högskoleutbildning och inte minst på hur man ska få en utbildning till Falun. Likväl har jag tyckt att det är ett bekymmer att utredningen inte analyserar fördelar och nackdelar med dagens utbildning, vad vi behöver framöver utifrån ett verksamhetsperspektiv och inte minst hur vi ska få en bättre fungerande rekrytering. Jag är överens med interpellanten om att det är dumt att polisen inte speglar befolkningen bättre än vad den gör. Men då måste man arbeta med rekryteringsproblematiken. Huvudproblemet är nämligen att färre ungdomar med invandrarbakgrund och förortskompetens söker polisutbildningen. Där tror jag att vår satsning på fler poliser i närmiljöerna kommer att ha stor betydelse. Om man aldrig träffar poliser i vettiga situationer är det ju svårt att intressera sig för den typen av arbetsuppgifter. Det är inte alla som blir upphetsade av att se poliser på tv. Här finns det ändå väldigt mycket att göra, och jag vill ha ett genomarbetat underlag som gör att vi kan ta itu med de problem som finns när vi ska fatta beslut i riksdagen. Sedan sägs det här i debatten att det inte är någon som inte vill se fler poliser. Och det är ju väldigt roligt, som Hans Wallmark påpekar. Problemet är att Socialdemokraterna sänker anslaget, det vill säga vill lägga mindre pengar för att åstadkomma detta. Och det är klart att då blir resultatet inte lika många poliser som vad den nya regeringen faktiskt kommer att åstadkomma. Vår ambition är att inom mandatperioden nå upp till 20 000 poliser, vilket är en mycket hög ambition. Samtidigt är direktiven tydligare till Rikspolisstyrelsen om att vi vill ha fler poliser ute bland människor och i allmänna miljöer. Vi tror att en synlig polis har en brottsförebyggande effekt och att poliser ska finnas så att de kan ingripa när saker och ting händer, inte att människor ska sitta i telefonkö för att efterfråga någon typ av hjälp i efterhand. Huvudpoängen med den här interpellationen tror jag att Hans Wallmark antyder, nämligen att peka på de fördelar som finns med en polisutbildning i Malmö och de behov som finns i Malmö. Jag vill gärna säga att jag är väl insatt i att Malmö högskola är en väldigt bra högskola. Jag vet mycket om de fördelar som finns i Skåneregionen. Jag blir också ofta väldigt väl informerad om de problem som finns i glesbygden och om att vi måste ha en särskilt anordnad polisutbildning där. Det blir en avvägningsfråga. Men för mig och regeringen får organisationsfrågan och frågan om på vilken plats olika utbildningar ska bedrivas stå lite vid sidan av tills vi har bestämt oss för vilka förändringar och vilken förnyelse som behövs när det gäller antagning och utformning av polisutbildningen. Där kan vi lära av de inspel som har kommit från olika högskolor. Där kan vi lära genom en breddad utredning, och jag tror att det behövs. Mina erfarenheter av att arbeta med utbildningsfrågor är att när vi ändrar en utbildning är det något som ska verka under 10-20 år. Då får man inte slarva i kanten och glömma bort att utvärdera vad som redan finns och vad man kan behöva i ett längre perspektiv. Det här kommer nu länspolismästaren i Skåne att göra på vårt uppdrag. Jag är övertygad om att riksdagen kommer att ha nytta av det underlaget när vi ska förnya polisutbildningen.

Herr talman! Först till Hans Wallmark: Det finns inget skifte i svensk debatt - absolut inte. Vi socialdemokrater har kontinuerligt satsat på fler poliser. Vi tror att vi behöver bli tuffare mot brottsligheten, och vi har medverkat till det. Men vi har också medverkat till att vara tuffa för att bekämpa orsakerna till brott. Och det vi ser i politiken är att - och där vill jag ändå ge Beatrice Ask rätt - en hög arbetslöshet och utanförskap bidrar till högre kriminalitet. Orsakerna till brott måste också motverkas. Men det jag kan se hitintills på det området av den borgerliga regeringen är ökade klyftor, ökat utanförskap och mindre stöd till dem som är arbetslösa. När det gäller Beatrice Asks synpunkt att jag kanske är oförskämd är mitt svar att hon gömmer sig bakom en ny utredning som i sitt innehåll faktiskt mycket liknar den gamla. Beatrice Ask använder här i dag två argument för att den nya utredningen behöver göras. Det första är att antagningen behöver breddas. Var inte det med i den gamla utredningen, Beatrice Ask? Det andra är att vi behöver utvärdera den utbyggnad som redan har varit. Fanns inte det med i de gamla direktiven? Jo, de två sakerna fanns också med. Jag kan bara konstatera här i dag att vi inte kommer någon vart. Det är bara undanflykter. Jag vill därför avsluta debatten genom att åter citera Tobias Billström, migrationsministern: "I sitt svar instämmer ministern i bedömningen att det måste göras mer för att öka mångfalden i den svenska poliskåren. Men konkret levereras här i dag inte mer än löften om fler utredningar." Tänk om Beatrice Ask hade konsulterat sin migrationsminister!
Herr talman! Jag kan försäkra kammaren om att jag får veta väldigt mycket om verkligheten i Skåne och även om vad Tobias Billström tycker i olika frågor. Vi har diskuterat dem under en lång rad av år. Och jag uppskattar verkligen hans engagemang, inte minst när det gäller brottsbekämpning och situationen i utsatta delar av landet. När det gäller frågan om den besvärliga arbetsmarknadssituationen och om ekonomisk segregation i Skåne fick jag kritik i interpellantens förra inlägg för att jag hade nämnt detta i mitt svar. Nu återkommer vi till det, och jag tycker att det är bra. Det är ju den verklighet som vi måste utgå från i brottsbekämpningen. Det är också den mycket besvärliga situation som finns i olika utformning i olika delar av vårt land som det måste vara polisens uppdrag att arbeta med. Då måste vi titta på rekrytering. Då måste vi titta på utbildningens innehåll. Nej, det är ingen undanflykt att jag vill ta reda på hur man bäst ser till att få med de bästa kunskaperna och utbildningsdelarna i en framtida utbildning. Eftersom den här regeringen vill satsa mer på polisen, vill ha mer verksamhet på området, finns det ingenting som talar för att jag skulle vilja skjuta på förändringar när det gäller polisutbildningen. Däremot konstaterar jag att den utredning som fanns och som snart skulle vara färdig hade ett mycket snävt uppdrag. Och det underlag som jag också har gått igenom med utredaren visar att det inte hade räckt för de beslut man måste ta när man beslutar om en ny utbildning. Nu gör det lite mindre, för den utbildning som vi har är inte dålig. Den är i många stycken bra. Och den storsatsning som vi gör innebär att vi utbildar många nya unga människor för arbete inom polisen de närmaste åren samtidigt som vi försöker försäkra oss om ett underlag och ett beslut som gör att framtidens polisutbildning blir ännu mer modern.